Herr talman!

Motionerna har avslagits. De båda senaste åren har vi nöjt oss med särskilda yttranden, därför att vi har hoppats att de pågående skatteutredningarna skulle observera problematiken och föreslå ändringar till det bättre. Nu har dessa utredningar lagt fram sina förslag — dock inte i detta speciella fall, utan frågan är fortfarande lika olöst som förut. Jag finner det ganska märkligt att en så pass viktig fråga som denna inte fått mer intresse, speciellt som den under 1970-talet allt högre inflationstakten i Sverige ökat betydelsen av möjligheterna till avdrag — därför att marginaleffekterna slår allt hårdare mot dem som drabbas av nuvarande bestämmelser. När vi 1976 behandlade samma motionskrav från moderat håll kunde Ingegerd Troedsson med exempel visa hur hårt de nuvarande bestämmelserna slår mot människor redan vid inkomster på 30 000-40 000 kr./år. Dessutom innebär de bestämmelser som finns att de flesta människor som är drabbade av t.ex. handikapp, långvarig sjukdom eller liknande kommer att få extra hög progressiv beskattning, som slår hårdare ju högre merkostnaderna är. Detta förhållande har inte förbättrats sedan 1976 utan tvärtom har det förvärrats. Vi kan inte acceptera att de som har det särskilt besvärligt även skall drabbas av de högsta marginalskatterna. Därför yrkar jag bifall till vår reservation. Ett bifall till reservationen betyder också att de krav som framställs i de övriga fem motionerna som behandlas i detta utskottsbetänkande i stort sett blir tillgodosedda.

Herr talman! Det är sex olika motioner som behandlas i föreliggande betänkande —- yrkanden som ganska regelbundet kommer tillbaka varje år och lika regelbundet avstyrks av utskottet med hänvisning till att det inte främst gäller skattefrågor. Man skall inte lösa de här problemen i första hand genom att bevilja avdrag vid beskattningen, utan man skall se till att samhället lämnar de bidrag på det sociala området som kan vara motiverade med hänsyn till vederbörandes handikapp. Den enda motionen som har föranlett reservation i utskottet är den motion Kurt Söderström nyss talade för. Det gäller där ett enda ord, nämligen ordet ”väsentligen”, och det är naturligtvis ett rätt väsentligt ord i det här sammanhanget. Tar man bort detta ord i bestämmelsen, kan avdrag beviljas vid beskattningen, hur liten den nedsättning som kan påvisas i skatteförmågan än är, dvs. där det kan hävdas att arbetsinkomsten hade kunnat vara aldrig så litet större, om vederbörande inte hade haft sitt arbetshandikapp. Det har ju ansetts och vi anser i skatteutskottet, att nedsättningen bör ha en viss minsta storlek i förhållande till vederbörandes inkomst för att kunna åberopas. Det handikapp som åberopas får alltså inte vara hur litet som helst för att man skall kunna göra anspråk på att få nedsättning med ett belopp på upp till 10 000 kr. Det har inte kommit fram några som helst nya argument utöver dem som anförts vid de ställningstaganden som riksdagen tidigare har gjort. Jag ber med det anförda att få yrka bifall till utskottets hemställan, innebärande avslag på samtliga motioner, med hänvisning till att de problem som här tas upp huvudsakligen inte skall lösas genom skatteavdrag utan genom åtgärder på det sociala området.
Herr talman! Alvar Andersson säger som talesman för skatteutskottets majoritet att detta problem inte skall lösas på skatteområdet utan på det sociala området. Ja, låt oss då lösa det på det sociala området, herr talman! Det har jag i och för sig ingenting emot. Vad jag mest reagerade emot i Alvar Anderssons anförande var hänvisningen till att detta motionsyrkande har debatterats i många år. Kommunalskattelagen daterar sig som bekant till 1928. Jag är inte säker på hur gammal bestämmelsen i 2 mom. paragrafen om att skatteförmågan skall vara väsentligt nedsatt är, men så mycket är klart att den funnits i många år. Problematiken har blivit allt besvärligare allteftersom penningvärdet har försämrats. Vi är nog ganska överens om att lagen inte är så bra som vi vill att den skall vara. Jag tycker att det är litet egendomligt att en motion som denna, och andra liknande motioner, bara avslås år efter år utan att det händer någonting mer. Jag skulle vilja att det också gjordes något annat,t.ex. på bidragsområdet. Då skulle vi kanske slippa väcka en ny motion i frågan ett kommande år.
Herr talman! Det förhållandet att det gäller en lag från 1928 innebär inte att beloppen stått kvar oförändrade sedan dess. De ses över varje år enligt de anvisningar som riksskatteverket på riksdagens uppdrag utfärdar. Det gäller såväl inkomstbelopp som avdragsbelopp, och det har skett med hänsyn till penningvärdets förändring. Lagens ålder är alltså inte i och för sig någon orsak till att vi skulle behöva ha en annan lagstiftning på det här området.
Herr talman! Låt mig bara säga att den aktuella lagen dock legaliserar det förhållandet att det gäller en skattefråga och inte en social fråga, eftersom den medger att man kan få göra avdrag för nedsatt skatteförmåga från sin taxerade inkomst.
Herr talman! Ja, det är riktigt. Man har velat i viss mån medge en möjlighet till extra skatteavdrag, men hela tiden har det ju betonats att det inte är den väsentliga delen av de åtgärder som här sätts in. De väsentliga åtgärderna ligger på det socialpolitiska området. Men Kurt Söderström menar alltså att det väsentliga är frågan om skatteavdrag, och han vill ändra bestämmelsen om att det skall vara fråga om en väsentligt nedsatt skatteförmåga så att nedsättningen av skatteförmågan på grund av sjukdom skall kunna föranleda skatteavdrag, hur liten den än är.
Herr talman! Låt mig då avsluta med att säga så här, herr talman: Jag anser att det är väsentligt att ordet ”väsentligt” utgår, tills vi får väsentliga ändringar på det sociala området.

Herr talman! Kammaren skall nu ta ställning till ett förslag till lag om försöksverksamhet med användning av telefon vid rättegång. Anledningen till förslaget är att ett sådant förfarande kan medföra kostnadsbesparingar och förenklingar i den dömande verksamheten. Det är bra skäl även om de inte ensamma kan få vara avgörande. Förslaget innebär att på försök skall vid vissa domstolar parter kunna föra sin talan per telefon, och de skall kunna höras per telefon. Det gäller vissa typer av förhandlingar: sammanträden för muntlig förberedelse i tvistemål, huvudförhandling i förenklad form i tvistemål, sammanträde enligt 5 § småmålslagen och sådana huvudförhandlingar i brottmål som jämlikt 46 kap. 15 § andra stycket rättegångsbalken kan avgöras utan hinder av att den tilltalade inte har infunnit sig. Dessutom skall muntlig bevisning kunna upptas per telefon vid alla slags förhandlingar i tvistemål och brottmål. Ingen vet i dag särskilt mycket om hur det här systemet kommer att falla ut i praktiken, eftersom det f. n. inte kan tillämpas. Det är ett skäl för att söka ta reda på det. Remissinstanserna har också i stort sett varit positiva till försöksverksamhet. Men ovissheten ger också anledning till försiktighet. Rättssäkerheten får inte komma i kläm. Nr 105 I det svenska rättegångsförfarandet har vi vissa processuella huvudprinci Torsdagen den per, t.ex. muntlighetsprincipen, omedelbarhetsprincipen, koncentrations 15 mars 1979 principen och offentlighetsprincipen. Av särskilt intresse i det här sammanhanget är väl muntlighetsprincipen och offentlighetsprincipen. Muntlighetsprincipen får genom förslaget en något annan innebörd än tidigare. F. n. innebär den att rätten och parterna förhandlar genom muntliga anföranden och yttranden i samma rum; nu kommer en eller möjligen flera parter — vittnen, sakkunniga eller målsägande — att finnas på något annat ställe och lämna sitt yttrande per telefon. Offentlighetsprincipen, som i den här delen innebär rätten för var och en att närvara vid rättegångsförhandlingar och följa vad som sker där, blir också något förändrad — även om den kommer att upprätthållas. Jag har, herr talman, vissa betänkligheter inför det här förslaget. De tekniska möjligheterna är trots allt begränsade, även om det kan hävdas att tele-tekniken är väl utvecklad. Möjligheterna till missuppfattningar och missförstånd kan komma att öka. Det är ett problem. Offentlighetskravet medför också vissa praktiska problem. Identifieringen av dem som skall höras och inte är personligen tillstädes är ytterligare ett problem. Det som sker när domstolens ledamöter så att säga för sin bedömning inhämtar eller upptar den utsaga som lämnas och skall värdera den är ett annat problem. Herr talman! Denna tveksamhet har den moderata riksdagsgruppens konstitutionsoch lagkommitté utvecklat i motionen 2189, som jag hänvisar till. Bertil Lidgard och jag har i justitieutskottet följt upp synpunkterna i motionen. Vi accepterar införandet av en försöksverksamhet men menar att den bör begränsas till enklarare typer av mål. Det betyder att man inte nu bör gå in för telefonförhör med vittnen, sakkunniga eller målsägande vid huvudförhandling i brottmål och tvistemål som — förenklat uttryckt — kan sägas vara av normal art. Vid förhör per telefon som innebär upptagande av muntlig bevisning är det utan tvekan en nackdel från bevisprövningssynpunkt att domstolen inte samtidigt kan se den person som den hör. Sådana förhör, vittnesförhör eller andra, kan komma att framstå som mindre tillförlitliga. Rättssäkerhetsskäl måste gå före de skäl som talar för en vidsträckt försöksverksamhet, hur intressant den än i och för sig kan vara. Därför ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Efter Håkan Winbergs inlägg vill jag bara ytterligare erinra om att den fråga vi nu diskuterar gäller endast en försöksverksamhet med användande av telefon vid rättegång. Håkan Winberg har bl.a. pekat på flera osäkerhetsfaktorer, men det kan i sammanhanget ändå vara värdefullt att också få pröva användandet av telefon vid upptagande av bevisning. Även jag är något tveksam till detta, men utan den föreslagna prövningen eller försöksverksamheten kan vi inte skaffa erforderligt underlag för ett definitivt beslut. 123 Efter prövotidens utgång den 31 januari 1980 hoppas jag att vi kan bedöma hela frågan bättre, således även den del som utskottet nu är enigt om. Herr talman! Med det här korta inlägget ber jag att få yrka bifall till hemställan i justitieutskottets betänkande nr 25.

Herr talman! 6 kap. föräldrabalken handlar om vårdnaden om barn. I 3 § sägs att vårdnadshavaren skall utöva den uppsikt över barnet som är erforderlig med hänsyn till barnets ålder och övriga omständigheter. I paragrafen fanns tidigare en bestämmelse om att föräldrar för barnets tillrättavisande fick använda de uppfostringsmetoder som med hänsyn till barnets ålder och övriga omständigheter kunde anses lämpliga. Uttrycket ”tillrättavisa” hade ersatt det tidigare i lagstiftningen använda ordet ”tukta”. År 1966 utmönstrades den här bestämmelsen, och i föräldrabalken finns alltså inte något stöd för uppfattningen att föräldrar har rätt att använda handgripliga tillrättavisningar mot sina barn. Något uttryckligt förbud mot att använda aga finns inte heller. Detta har medfört viss osäkerhet om vad som egentligen gäller, och många har uppenbarligen trott att lagen medger aga. Detta var bakgrunden till en begäran vid 1972 års riksdag om att det klart borde sägas ut i föräldrabalken att aga inte var tillåten. En enhällig riksdag uttalade då att det kunde vara av värde bl.a. från opinionspåverkande synpunkt om i föräldrabalken infördes en inte straff sanktionerad bestämmelse som gav ett klart uttryck för den under senare år ändrade inställningen i fråga om kroppsliga tillrättavisningar av barn. Riksdagen bestämde därför att bestämmelsen i 6 kap. 3§ föräldrabalken skulle bli föremål för en närmare översyn. Den proposition som vi nu behandlar föreslår att i lagtext tas in den regel som redan gäller, nämligen att barn har ett rättsligt skydd mot övergrepp. Det är alltså ett tillägg till redan befintlig lagstiftning som rör förhållandet mellan barn och föräldrar. Tillägget säger ut vad som redan nu är gällande rätt, och tillägget är av civilrättslig natur. Det har inte varit tal om att straffbelägga bestämmelsen. Vad som är straffbelagt regleras fortfarande enbart i brottsbalken i paragrafen om misshandel och berörs inte av det nu föreslagna tillägget i föräldrabalken. Propositionens förslag bör främst ses som ett led i försöken att skydda barnet, att framhäva barnets egenvärde och att skapa förståelse för barnets rätt till integritet. Inte något barn skall behöva utsättas för handgripligheter i bestraffningssyfte — jag betonar: i syfte att bestraffa barnet för något som det redan gjort. Det är självklart att föräldrar i vissa situationer har rätt att övervinna fysiskt motstånd från barnets sida. Det kan t.ex. gälla att handgripligt rycka undan barnet för att hindra att det skadar sig självt eller andra. Ett barn får inte heller utsättas för kränkande behandling. Med det menas behandling som innebär fara för barnets personlighetsutveckling. Jag skulle vilja se den förälder som tycker att barnet skall behandlas så att barnets utveckling till en fullvärdig människa skadas. Varje förälder måste därför enligt min uppfattning kunna ställa sig bakom den föreslagna bestämmelsen. Det är riktigt, som det på sina håll påpekas i den debatt som nu förs, att det inte är helt entydigt vad bestämmelsen omfattar och att det ibland kan komma att uppstå gränsdragningsproblem. Jag anser emellertid att det inte är möjligt att så mycket klarare än vad som nu skett i lagtexten och i de uttalanden som utskottet gjort bl.a. till följd av en moderatmotion ge en utförligare definition av bestämmelsen. Jag tycker inte heller att det skulle vara lämpligt att utfärda något slags katalog där det räknas upp vilka handlingar som kan anses vara kränkande och vilka handlingar som är tillåtna. Viär alla så olika. Det som ett barn i en syskonkrets kan uppfatta som kränkande behandling kanske ett annat barn inte ens märker. Förhållandet mellan föräldrar och barn är också olika i skilda familjer. Atmosfären i hemmet kan också skifta från tillfälle till tillfälle. Det är omöjligt att ge några exakta föreskrifter. Om man gjorde det skulle jag förstå invändningen om onödiga ingrepp i familjens angelägenheter. Vad som nu sägs är att föräldrar inte får använda våld för att straffa barnet och att de inte heller får utsätta barnet för en behandling som inte är förenlig med en god och kärleksfull uppfostran med respekt för barnets person. Jag vill i det sammanhanget åberopa några kloka sentenser som förts fram i en debatt om barn och våld: Ett barn som får uppleva fientligt.et lär sig att slåss. Ett barn som görs till åtlöje utvecklar blyghet. Ett barn som upplever skam lär sig att känna sig skyldigt. Ett barn som behandlas med tolerans lär sig tålamod. Ett barn som får uppmuntran lär sig förtroende. Ett barn som får beröm lär sig att uppskatta. Ett barn som får uppleva rent spel lär sig rättvisa. Ett barn som får uppleva säkerhet lär sig känna tilltro. Ett barn som får uppskattning lär sig att vara till freds med sig själv. Ett barn som accepteras och möts med vänskap lär sig att känna kärlek i världen. Det talas mycket om att barn blir påverkade av allt våld som förekommer runt omkring dem. Hur skall barn förstå att de själva inte skall använda våld mot andra människor eller med våld förgripa sig på döda ting när barnen själva har fått vara med om att föräldrar använt våld mot dem? Många som är förespråkare för aga skyggar i det här sammanhanget inför ord som ”våld” och ”slå barn”. Men daskar, nyp, örfilar och hårluggning är ju i alla fall handgripliga övergrepp som av barn måste uppfattas som våld. Hellre än att skygga för själva orden borde man skygga för handlingen. Den föreslagna bestämmelsen tjänar alltså till att framhålla barnet som individ och att värna om barnets integritet och egenvärde. För att den nu föreslagna lagbestämmelsen skall kunna åstadkomma en attitydförändring, undanröja missförstånd och ta bort uppfattningen att vi nu lagstiftar om ytterligare ett förbud, borde det uttryckligen ha framgått av lagen att lagstiftarens avsikt är att slå vakt om omsorgen om barnet. Det är olyckligt att bestämmelsen fått en så negativ utformning. Redan 1972 uttalade riksdagen att möjligheterna att i föräldrabalken införa bestämmelser som tydligare än de nu gällande gav uttryck för samhällets syn på den psykiska omvårdnad som föräldrarna borde bereda sina barn skulle övervägas. Riksdagen hänvisade då till ett av hovrätten över Skåne och Blekinge i remissvar framlagt förslag om att till 6 kap. 3 § föräldrabalken skulle fogas en bestämmelse av innebörd att föräldrarna städse skall iaktta barnets bästa, ge det trygghet och ett gott föredöme. Den här tankegången har följts upp i motionen 1978/79:178 av Ingrid Sundberg och Ingrid Diesen. De föreslår att 6 kap. 3 § skall få följande innehåll: ”Vårdnadshavare skall alltid iakttaga barnets bästa, giva det trygghet och ett gott föredöme. Över barnet skall utövas den uppsikt som erfordras med hänsyn till barnets ålder och övriga omständigheter. Barnet får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling.” Vi som företräder moderata samlingspartiet i utskottet har anslutit oss till motionärernas förslag. Förvånansvärt nog var utskottet i övrigt inte berett att uttala dessa allmängiltiga sanningar utan ville avvakta resultatet av utredningen om barnets rätt. Jag trodde att det stod höjt över varje tvivel att vårdnadshavare alltid skall iaktta barnets bästa och ge det trygghet och ett gott föredöme. I det lägger jag in att barnet har rätt till kärlek, omtanke, förståelse och stimulans från sina föräldrar. Det innebär också en rätt för barnet att få handlingsmönster att leva efter. Föräldrarna har en skyldighet att dra gränser. Dessa sanningar borde riksdagen kunna ställa sig bakom utan att behöva vänta på någon utredning. Det är av värde att nu i internationella barnåret i lagtext klart understryka barnets rätt till rättstrygghet. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservationen beträffande mom. 2 och i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna hälsar det föreliggande lagförslaget med största tillfredsställelse. Vi ser det som en klar markering från samhällets sida att all form av våld gentemot barn och alla former av övergrepp gentemot barns integritet måste bekämpas. Det gäller inte bara fysiskt utan också psykiskt våld. Barn behandlas i dag i alltför stor utsträckning som ett främmande folk, som en föräldrarnas ägodel, över vilken de vuxna har rätt att råda. Vi inom vpk accepterar inte den synen. Vi menar att barn skall betraktas som människor i samhället som har rätt att kräva att också de respekteras som självständiga personer. Det är inte bara föräldrar och andra vuxna i barnens omgivning som gör sig skyldiga till övergrepp mot barn och visar bristande respekt för barns erfarenheter och behov, utan på en rad områden i samhället kränks barnens integritet — i lagstiftning och på annat sätt. En utredning arbetar nu med att se över barnens rättigheter, och jag vill avsluta med att uttala en förhoppning om att de förslag som denna utredning kommer att lägga fram skall leda till att barnens ställning stärks. Särskilt viktigt är detta för de barn som i första hand drabbas av den förtryckarkultur som existerar i dag: låginkomsttagarnas barn, barnen i de nya fattiga förortskommunerna och i avfolkningsbygderna, där jobben försvinner, och invandrarbarnen.

Herr talman! Jag får väl betrakta det som en förmån att inte ha ett i förväg skrivet manuskript. Jag kan nu i stort sett instämma i den förnämliga historieskrivning som den aktade ledamoten av lagutskottet Inger Lindquist nyss har gett. Därmed behöver jag inte ta upp några av de bakgrundssynpunkter som vi i lagutskottet har haft att beakta i detta sammanhang. Vad som möjligen vid en genomläsning kan förvåna den vanlige medborgaren är att det var så nära i tiden som det t.o.m. var föreskrivet att föräldrar i vissa fall hade skyldighet att aga barn eller, som det då hette, tukta dem. Jag skall därför i stället, herr talman, be att få gå direkt på den lilla skillnad som föreligger mellan utskottets majoritet och reservanterna. Det har nyss av Inger Lindquists anförande framgått att den skillnaden är begränsad till det ytterligare tillägg till lagtexten som föreslagits i en moderatmotion, som närmast är en uppföljning av den beställning som en enhällig riksdag för några år sedan gjorde på lagutskottets förslag. Familjelagssakkunniga, som fick hand om uppdraget, hann tydligen inte fullfölja arbetet utan det överläts till utredningen om barnens rätt. Denna utredning ansåg det angeläget att snabbt komma in med ett uttryckligt förbud i den här ifrågasatta paragrafen. Utredningen har enligt vad utskottet inhämtat just igångsatt arbetet med det ytterligare tillägg som i enlighet med riksdagens beställning kommer att bli erforderligt. Skillnaden mellan majoriteten i utskottet och reservanterna är således obetydlig: majoriteten har endast i vanlig ordning velat invänta utredningsresultatet och remissvaren för att vid ett något senare tillfälle införa den här ytterligare bestämmelsen.

Gällande lag ger således icke, som Inger Lindquist tidigare har anfört, föräldrarna någon som helst rätt att använda handgripliga tillrättavisningar. Å andra sidan innehåller gällande rätt icke något uttryckligt förbud mot sådana tillrättavisningar. Som anförs i delbetänkandet i utredningen om barnens rätt, SOU 1978:10, ogillades så sent som 1975 talan vid en tingsrätt i ett mål som gällde misshandel av ett treårigt barn. Därvid anfördes bl.a. följande: ”Tingsrätten anmärker emellertid, att även om ett sådant slag” — det var ett slag mot ett treårigt barn — skulle vara styrkt, är därmed ej visat att det våld N.N. i så fall må ha utövat mot dottern överskridit den rätt att aga, som en vårdnadshavare har mot barn i hans vårdnad.” Det tillkommer självfallet inte mig, allra minst från den här platsen, att kvälja dom eller ifrågasätta riktigheten i detta domslut. Men det visar att man tydligen med gällande lag inte har möjlighet att så klart som vore önskvärt uttrycka samhällets uppfattning i dessa fall. Därför tror jag att det är angeläget att införa dessa bestämmelser redan nu. Vi skriver i utskottet att de nu föreslagna bestämmelserna undanröjer den osäkerhet som efter 1966 års lagändring rått om i vilken utsträckning lättare handgripliga tillrättavisningar av barn är straffbara när de företas av vårdnadshavare. Denna osäkerhet har kommit till uttryck, skriver vi, bl.a. i det rättsfall som jag nyss redogjorde för. Med anledning av motionen 180, vari hemställs att riksdagen gör motivuttalanden, har utskottet velat stryka under att syftet med den föreslagna bestämmelsen självfallet inte är att förvägra föräldrar all rätt till fysiska ingrepp mot barnen. Föräldrars rätt att i vissa situationer övervinna fysiskt motstånd från barnens sida är nödvändig, om föräldrarna skall kunna fullgöra sin skyldighet att ha uppsikt över barnet, särskilt när det är litet. Liksom sägs i propositionen vill vi framhålla att det kan gälla att rycka undan barnet för att hindra det från att göra sig illa eller att skada andra. Vad som alltså avses med denna bestämmelse är att förhindra våld som används i bestraffningssyfte, dvs. åtgärd som i efterhand riktas mot barnet för något som det har gjort eller underlåtit att göra.

Skall det vara någon mening med att ha ett internationellt barnår, där också vi här i Sverige vill dra vårt strå till stacken för att värna om barnens rätt och rättigheter, innebär propositionens förslag och lagutskottets tillstyrkande härav i detta sammanhang ett minimum. Herr talman! Jag yrkar bifall till lagutskottets hemställan.
Herr talman! Jag kan hålla med Ivan Svanström om att det inte är så väldigt stor skillnad mellan reservationen och utskottets skrivning. Jag tycker att man i allmänhet skall avvakta resultatet av utredningar. Men i detta fall gjorde vi ett ytterst allmängiltigt påstående, nämligen att vårdnadshavaren alltid skall iaktta barnets bästa, ge det trygghet och vara ett gott föredöme. Det tycker jag är så allmängiltigt att man skulle kunna föra in det i lagen redan nu utan någon utredning. Vi är självklart medvetna om att påståendet kan formuleras om senare. Det är viktigt att man tar in denna bestämmelse. Den spelar en roll, när man skall tolka det något svårtolkade begreppet kränkande behandling. Om man först har sagt något positivt, är det lättare att förstå vad man menar med kränkande behandling.
Herr talman! Det kanske är onödigt att uppta kammarens tid med en diskussion mellan två ledamöter, som är så ense som Inger Lindquist och jag egentligen är i sak. Eftersom Inger Lindquist också sade att hon i allmänhet brukar avvakta pågående utredningars förslag och remissbehandling, är det ännu mindre som skiljer oss åt. Jag vill bara tillfoga att även majoriteten i lagutskottet är helt införstådd med angelägenheten av att en sådan här positiv formulering så småningom kommer in i lagparagrafen.

Herr talman! Det är inte något i sidantal omfattande betänkande som lagutskottet i dag får behandlat i riksdagen. Men innehållet i proposition och betänkande har i hög grad engagerat människorna, och det är i och för sig inte så märkvärdigt, eftersom det berör personliga samlevnadsfrågor mellan barn och vuxna. Om vi går något mer än 100 år tillbaka i tiden, finner vi att 1864 års strafflag, 5 kap. 18, innehöll vissa bestämmelser, där föräldrarna var skyldiga att aga sina barn. Också 1920 års lag om barn i äktenskap innehöll en bestämmelse om rätt till aga. I föräldrabalken 1950 infördes en bestämmelse liknande den som fanns i 1920 års lag, men ordet ”tukta” byttes ut mot ”tillrättavisa”. att föräldrar skall hålla sina barn under erforderlig uppsikt med hänsyn till barnets ålder och övriga omständigheter. Departementschefen fann det då mindre sannolikt att lagstiftningsåtgärder kunde få någon större praktisk betydelse men ansåg det ändå angeläget att alla möjligheter att förbättra barnens skydd togs till vara. Han var emellertid inte då beredd att förorda en ändring innebärande att kroppsaga förbjöds och föreslog att 6 kap. 3§ i föräldrabalken skulle ändras så att däri angavs att för barnets tillrättavisande inte fick användas andra uppfostringsmedel än sådana som var lämpliga med hänsyn till barnets ålder och övriga omständigheter. Något direkt förbud mot aga kom bestämmelsen inte att innehålla vid den lagändringen. I takt med samhällets förändringar har målsättningen för uppfostran förändrats. Den självklara lydnad som ett barn skulle iaktta mot föräldrar och andra auktoriteter har ersatts av en förändrad syn på barnet som en självständig individ. Om barn skall kunna utvecklas till harmoniska människor med förmåga att samarbeta, att kunna bli självständiga, att kritiskt bedöma situationer och fatta beslut, kan deras fostran inte kombineras med den starkes rätt mot den svages, dvs. den vuxna människans rätt att kräva lydnad på sina villkor gentemot barnets uppfattning. Därför kan övergrepp i form av stryk som ett godtagbart uppfostringsmedel för gott utmönstras i ett land som vill hävda en demokratisk samhällsordning. Det har också i många forskningsprojekt påvisats hur betydelsefull den påverkan är som barnet utsätts för under uppväxtåren. Man har observerat hur svåra följder våld eller annan kränkande behandling kan få för ett barns hela fortsatta livsmönster. Våld även i form av lätta bestraffningar kan bli en inkörsport till att efterhand hårdare metoder tillgrips. Våld mot barn kan ge fysiska och psykiska men. Det är nödvändigt att det uppväxande släktet inte blir utsatt för fysiskt eller psykiskt övergrepp från sina fostrare. Det är stor risk för att ett sådant barn i sitt fortsatta liv också kommer att tillgripa våld för att nå sina syften. Människor i allmänhet tycker nog inte att man skall slå en försvarslös, men vissa grupper i samhället kan ändå försvara fysiska och psykiska övergrepp mot ett barn under tal om någon sorts allt ursäktande fostrargärning. Det måste alltså skapas en opinion mot handgripliga tillrättavisningar. Så länge kroppsliga bestraffningar anses som en metod att fostra barn finner de som misshandlar sina barn en ursäkt för sitt handlande. Det är befriande att det nu klart i lag utsägs att barn också är människor och skall behandlas därefter i lagens mening. Föräldraskap kan givetvis inte konstituera någon rätt att begagna metoder som rättssamhället i övrigt avvisar. I lagen har alltså sedan 1966 inte funnits någon rättighet för föräldrar att använda handgripliga tillrättavisningar som inte är tillåtna i andra sammanhang. Detta har dock inte med önskvärd tydlighet kommit fram efter lagändringen 1966 eftersom vid en SIFO-undersökning 1971 en inte obetydlig andel av de tillfrågade trodde att lagen tillät aga av barn. Utredningen Barnens rätt i samhället har i december 1977 avlämnat ett delbetänkande, som står helt i överensstämmelse med det regeringsförslag och det utskottsbetänkande vi i dag behandlar. Remissinstanserna har också med något undantag tillstyrkt ändringen i föräldrabalken. Det är tillfredsställande att det nu klart och utan omskrivningar sägs ifrån, att sådan misshandel som i och för sig skulle bedömas som rättsstridig inte kan anses tillåtlig för att den utövas av vårdnadshavare mot barn. Bestämmelsen eliminerar därmed den kvardröjande osäkerhet som tydligen varit ganska utbredd sedan 1966 års lagändring. Inga former av våld får vara ett medel i barnuppfostran, och det gäller också annan kränkande behandling än kroppslig bestraffning. När man skall bedöma vad som är kränkande behandling får man falla tillbaka på allmänna värderingar om vad som är förenligt med en god och kärleksfull uppfostran med respekt för barnets person. Barn är i många stycken utlämnade till de vuxnas godtycke, i ett samhälle som inte alltid är speciellt barnvänligt och som inte tar så särskilt stor hänsyn till barnens integritet och egenvärde. Ca 700 barnmisshandelsfall per år anmäls. Hur många som inte anmäls eller registreras kan vi bara gissa. På goda grunder finns det anledning att anta, att de 700 anmälda fallen endast är toppen av ett isberg. Utskottets förhoppning är, att det förbud mot aga som nu införs i föräldrabalken skall på ett avgörande sätt kunna åstadkomma en attitydförändring hos alla dem som har med barn att göra. En information om lagförslaget bör dock få en ordentlig chans att nå ut, och därför är det nödvändigt att lagändringen inte träder i kraft förrän den 1 juli 1979. Det behövs omfattande information, bl.a. i föräldrautbildning och till många grupper i vårt land som kanske lever efter ett annat livsmönster än vad vii Sverige är vana vid. Jag tänker på alla de grupper från andra länder som har en mer auktoritär uppfostran än vi i Sverige har haft de senare årtiondena. I motionen 178 föreslås ett tillägg till 6 kap. 3 § i föräldrabalken: Vårdnadshavare skall alltid iakttaga barnets bästa och giva det trygghet och ett gott föredöme. Utskottet anser att mycket talar för att man borde koppla samman bestämmelsen med allmänna föreskrifter om vårdnadshavarens skyldigheter vid barnuppfostran. I regeringens proposition framgår det dock att utredningen Barnens rätt i samhället under sitt fortsatta arbete kommer att pröva behovet av bestämmelser som i positiva ordalag anger vad som bör innefattas i föräldrars psykiska omvårdnad om sina barn, och det dröjer inte länge innan detta kommer.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

Herr talman! Jag skall försöka tala så kort som möjligt, men jag vill redan nu meddela att jag ämnar yrka bifall till de båda motionerna 176 och 177, som båda begär att riksdagen avslår propositionen, och jag tänker även begära rösträkning när det gäller de här motionsyrkandena. I november förra året lämnade justitieministern ifrån sig propositionen 1978/79:67. Den går ju ut på att barn inte får utsättas för ”kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling”. Propositionen fick ett minst sagt blandat mottagande. Bl.a. skrev tidningen Dagen i sin ledare den 17 november med anledning av propositionsförslaget: ”Justitieminister Sven Romanus lägger i dag fram en helt onödig för att inte säga skadlig lag på riksdagens bord. Det gäller förbudet mot alla handgripliga tillrättavisningar av barn. Hädanefter blir alltså — om riksdagen inte besinnar sig — all aga i lag förbjuden. Därmed förvandlar man en god del av svenska folket till brottslingar.” Det var inledningen på ledaren. Och ledaren avslutas med följande ord: ”Riksdagspolitikerna skulle kunna inbilla sig att de förstärkt skyddet för barnens rättigheter. Men i själva verket är det snarast en försämring. En sådan lag stoppar inte den verkliga barnmisshandeln men den förstärker osäkerheten hos massor av goda föräldrar. Dra tillbaka propositionen!” Det var vad tidningen begärde. Jag tror att tidningen i den här ledaren har gjort en helt riktig bedömning. Propositionen borde aldrig ha lagts fram. Den borde åtminstone ha dragits tillbaka, därför att den är onödig och kan skapa mycket större problem än den skenbart tycks lösa. Jag har tillsammans med några riksdagskamrater i motionen 177 yrkat avslag på propositionen. I motionen har vi på tre sidor nästan enbart citerat remissinstanser som varit kritiska i olika avseenden och ställt frågor om tolkningar i andra avseenden. Hur besvarar då utskottet vår motion? Den kritik och de frågor som olika remissinstanser framfört har inte klarats ut i propositionen, och utskottet skriver bara i den frågan: ”Remissinstanserna har med något undantag tillstyrkt att i FB införs ett uttryckligt förbud mot kroppslig bestraffning av barn. Även i övrigt har förslaget — i motsats till vad motionärerna i motionen 177 synes vilja göra gällande — fått ett positivt mottagande vid remissbehandlingen.” Sedan förbigår utskottet i stort sett alla frågor med tystnad. I Sovjet tvingar man ofta oppositionella till tystnad på olika sätt. Att helt ignorera opposition och frågor kan naturligtvis vara ett annat sätt — ett sätt som utskottet här praktiserat.

Riksåklagaren skriver vidare: ”Det vore olyckligt för de rättsvårdande myndigheterna om den föreslagna lagstiftningen skulle leda till en alltför utökad frekvens av anmälningar som inte leder till fullbordad lagföring.” Länsåklagarmyndigheten i Östergötlands län har anfört: ”För egen del tror jag inte att effekten av nu föreslagen bestämmelse blir ett minskat antal fall av barnmisshandel ——-.

Men den frågan bör analyseras närmare. I remissvaret säger barnomsorgsgruppen att ”utredningen mycket snabbt dragit slutsatser som trots allt innehåller många aspekter. Ett förbud mot aga bör ses i förhållande till övriga bestämmelser i föräldrabalken. ——— Vi anser det olyckligt att bryta ut frågan om aga från den totala genomgången. —-—-- Allmänt kan självfallet hävdas att lagbestämmelser som ej kan övervakas och på vilka ej kan följas sanktioner är verkningslösa. Enligt vår uppfattning bör stor försiktighet med sådana lagbestämmelser iakttas.” Moderata samlingspartiets kvinnoförbund har i sitt remissvar sagt att det ”finns ingen redovisning av utredningens uppfattning om var gränsen går mellan aga, kroppslig bestraffning och kroppslig tillrättavisning.

Dessa frågeställningar kvarstår. Lagförslaget har två delar. Den första innebär att barnet inte får utsättas för kroppslig bestraffning och den andra innebär att barnet inte får utsättas för annan kränkande behandling. Departementschefens resonemang i propositionen ger tyvärr inte den klarhet om hur lagtexten skall tolkas som remissinstanserna efterlyser.

Hur remissinstanserna har sett på detta framgår av följade. Hovrätten över Skåne och Blekinge säger: ”Uttrycket kroppslig bestraffning kan godtas. -—-- Däremot är uttrycket annan kränkande behandling oklart. -—-—- En klargörande motivering hade varit av värde. Genom den föreslagna ordalydelsen införes ett begrepp utan säkert och avgränsat innehåll. Det läggs nu på den enskilde själv att bestämma vad som skall avses med kränkande behandling.” Det är intressant att läsa vad skolöverstyrelsen skriver i samma fråga: ”Det raka besked som omformuleringen innebär gör det lättare att ge information till allmänhet, barn, ungdomar och föräldrar. Dock måste det alltjämt föras ett resonemang omkring innebörden av ”kroppslig bestraffning.” Det är att märka att skolöverstyrelsens syn står i direkt kontrast mot hovrättens över Skåne och Blekinge. Socialstyrelsen skriver: ”Det är emellertid felaktigt att kalla en regel för ett förbud, till vilken inte finns kopplad någon sanktionsbestämmelse.” Länsstyrelsen i Östergötlands län ser det ”som mycket angeläget, att lagändringen följs av en fördjupad diskussion angående innebörden av ”kränkande behandling” av barn”. På s. 8 i propositionen ger departmentschefen uttryck för samma synsätt. Han skriver: ”Det får bli en uppgift för utredningen om barnens rätt att under det fortsatta arbetet överväga om det är möjligt och lämpligt att i lag i något hänseende tillerkänna barn mera preciserade rättigheter gentemot sina vårdnadshavare.” Detta uttalande är ju närmast otroligt. Först skall vi lagstifta och sedan skall vi utreda hur lagen skall tillämpas. Lagrådets uttalande angående tolkningen av ”kränkande behandling” ger inte heller någon vägledning. Det är ganska oroande om en lag införs, vars innebörd är så pass osäker att tydligen ingen med någon större säkerhet kan säga vad som menas med ”kränkande behandling”. När det gäller ”kränkande behandling” har faktiskt utskottet yttrat sig. Utskottet skriver bl.a. följande: ” Att föräldrar har rätt att i vissa situationer övervinna fysiskt motstånd från barnets sida är nödvändigt om föräldrarna skall kunna fullgöra sin skyldighet att ha uppsikt över barnet, särskilt när det är litet.

Lagrådets uttalande ger ingen vägledning. Justitieministern klargör inte frågan i sin proposition utan säger att det får bli en uppgift för utredningen att under det fortsatta arbetet överväga preciseringar, och lagutskottet kan inte heller klara ut begreppen men begär att riksdagen skall godkänna bestämmelserna. Jag har under min riksdagstid aldrig varit med om maken. I motionen påtalar vi också att i Sovjet kan en vårdnadshavare förlora rätten till sitt barn om han undervisar barnet i kristen tro, och vi uttalar oro för att den här lagbestämmelsen skall kunna tas till intäkt för liknande åtgärder i Sverige beroende på vem som tolkar lagen.

i kristen tro. Det finns redan i dag många ogudaktiga människor som anser att sådan undervisning är en fara. Vi har i motionen också påtalat att lagförslaget enbart vänder sig till vårdnadshavare men lämnar alla andra familjemedlemmar helt utanför. Flera remissinstanser har också anmärkt på detta men utan resultat. Utskottet har heller inget att säga i den frågan. Man frågar sig varför lagförslaget är skrivet enbart mot vårdnadshavaren. Den hemska misstanken uppstår att det egentligen inte är barnet man är ute för att skydda utan att man vill få större möjligheter att komma över vårdnadsrätten. Utskottet föreslår att lagändringen skall följas upp av en ”intensiv informationsinsats”. Vad kommer den att kosta och hur skall man kunna informera om vad ”annan kränkande behandling” är när ingen av de hittills berörda lyckats med det? Utskottet ansluter sig också till vad som uttalas i propositionen om att skolan skall förmedla kunskaper om vilka uppfostringsmetoder som är lämpliga och tillåtna. Skolan skall givetvis förmedla kunskaper även i dessa frågor, men då bör det ske framför allt under de sista skolåren, när eleverna står närmast inför att bilda egen familj. Annars kan effekten bli mer skadlig än nyttig. Det borde utskottet också ha sagt något om. Det är mycket annat som ungdomarna borde få lära sig och veta mer om, t.ex. att man inte får stjäla, snatta, skada andra, olika drogers inverkan på familjelivet osv. Det finns en grupp barn som vi främst måste ge ett bättre skydd. Det är de ofödda barnen. De är rättslösa genom abortlagen. Många har ringt, skrivit och försökt påverka justitieministern, lagutskottet och enskilda riksdagsledamöter att inte genomföra lagförslaget. Många av de synpunkter som har framförts till oss skulle kunna återges här.

Att föräldrar bryr sig om sina barn, orkar med att intressera sig för dem och fostra dem är livsnödvändigt om vi inte ska dra på oss olösliga problem i framtiden.” Det här tror jag är ord som vi alla behöver ta till oss. När man i vulgärdebatten talar om aga så talar man ofta och gärna om våld mot barn och exemplifierar med stryk av rottingar, käppar och livremmar. Man talar om blödande blåslagna barn. Det är inte aga — det är rå misshandel. Den har vi redan lagar emot. Den nu föreslagna lagen ändrar inget i det avseendet. Man försöker också göra gällande att de flesta som blir agade skulle skadas för livet. Det är ett skrämmande exempel på hur man kan ljuga med statistik. Vad man då i allmänhet drar fram är alla de stackars barn som inte får någon kärlek i hemmet, som blir utsatta för hugg och slag och ibland för rå misshandel, ofta av berusade föräldrar. Det är barn som får leva ensamma om dagarna därför att båda föräldrarna arbetar — och när föräldrarna kommer hem är de kanske för trötta att visa ömhet för sina barn. Barnet kan i stället kanske bli bemött med ointresse och svordomar. I en sådan situation kanske barnet blir straffat för något helt obetydligt, därför att föräldrarna är trötta. Att sådant sätter outplånliga spår i barnasinnet för all framtid är helt klart. Men där har vi nog den verkliga orsaken. Det är dels alkoholen och narkotikan, men dels också jäktet och statusjakten i vårt land, som gör att fler och fler inte har tid med sina barn. Men när man sedan pekar ut dessa stackars barn och säger: ”Se, vilken skada agan gör!” är det falsk orsaksangivelse. På det sättet har man nu en längre tid manipulerat svenska folket för att dölja de verkliga orsakerna. Vad som i stället händer om lagförslaget genomförs är att man förstärker osäkerheten hos massor av goda föräldrar. De kommer att bli osäkra om vad de får göra eller inte får göra. De som förut varit goda föräldrar ställs dagligen inför situationer när de måste fråga sig: Får jag göra det här eller får jag inte? Hos människor som har anlag för nervösa störningar kan detta skapa neuroser, som kan leda till att ett förut gott familjeförhållande förstörs. Att frågor redan börjat ställas har jag själv erfarit. Någon berättade om ett barn som inte ville gå ut och leka tillsammans med de andra barnen. Men barnet blev påklätt med tvång och utlyft utanför dörren för att vara ute och få frisk luft, trots att det skrek, protesterade och sparkade. Jag fick då frågan: Om det här lagförslaget går igenom, kommer då en sådan handling att kunna betraktas som ”annan kränkande behandling”? Jag kunde inte svara. Det är ju tusentals olika sådana här situationer som den som har med barn att göra ständigt möter. När då informationen om lagstiftningen blir massiv men kanske ingen kan klart ange hur lagen skall tolkas, kommer osäkerheten och skadeeffekten att bli betydande. Barnen behöver kärlek och trygghet — lugna familjeförhållanden utan jäkt, stress, statusjakt och drogbruk. Det föreliggande lagförslaget gör troligen betydligt mer skada än nytta. Därför är det ett onödigt och dumt förslag, som bör avslås av riksdagen. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till motionerna 1978 79:177, i vilka båda begärs att riksdagen avslår propositionen 1978/ 19:67.
Herr talman! Allan Åkerlind tycker att det är ett onödigt lagförslag som framlagts. Jag kan inte hålla med honom om det. Det är verkligen på tiden att vi får en lag som förbjuder aga. Det är inte meningen att man skall få tillåta sig bestraffning av barn som man inte får utföra mot vuxna människor. Jag skall inte gå in på vad alla remissinstanserna har sagt — de har dock till övervägande delen varit positiva. Jag skulle till yttermera visso vilja säga, att gränsdragningen i många fall är oerhört svår att göra mellan aga och misshandel. Var går de gränserna? Jag har tyvärr sett alltför mycket av misshandel som har kallats aga. Jag tror knappast att det kommer att bli någon kö hos advokater och rättsinstanser, utan jag tror att människorna i Sverige är mogna för den här lagen. Det finns bland dem en allmänt utbredd uppfattning att man inte skall utöva våld och att uppfostran inte kan utövas med våld.

Herr talman! Allan Åkerlind påstår att han aldrig har varit med om maken. Jag får nästan säga detsamma om det som Allan Åkerlind anförde här. Trots att jag har varit med litet längre i riksdagen än Allan Åkerlind var jag inte beredd på de överord han använde, även om det tidigare har använts kraftiga överord också i de mest oskyldiga debatter. Allan Åkerlind! Hur är det möjligt att i det här sammanhanget få in funderingar som går ut på att vi skapar lagar som hindrar personlighetsutvecklingen i kristen tro? Möjligen kan man göra det om man ansluter sig till det sätt att läsa remissyttranden som Allan Åkerlind har givit exempel på. Jag har samtliga remissyttranden framför mig här, och jag kan konstatera att Allan Åkerlind har läst dessa precis som en viss potentat läser Bibeln. Med all aktning för den utövningen, som jag gärna ser att vi sysslar med, är det väl ändå rimligt att i det här sammanhanget hålla sig till sanningen. Den kom bara delvis fram i Allan Åkerlinds redovisning av remissyttrandena. Sanningen är nämligen den att samtliga remissinstanser i stort sett har varit positiva till lagförslaget, och det har vi också framhållit här. Sedan framförde Allan Åkerlind den vanliga anmärkningen att icke straffsanktionerade bestämmelser inte får införas. Men ta och titta i den lilla lagboken, Allan Åkerlind! Där finns nämligen ytterligare några sådana här bestämmelser. Jag har visserligen respekt och förståelse för åsikten att de inte skall få förekomma alltför flitigt, men det är ju så som Allan Åkerlind och andra redan har varit inne på, nämligen att barnmisshandel redan är straffbelagd. Det är därför uppenbart att det här tillägget till föräldrabalken mera skall ha en styrande inverkan när det gäller de attityder som ett modernt samhälle begär att föräldrar skall visa gentemot sina barn. Allan Åkerlind gjorde många påståenden i sitt anförande. Min tid räcker inte till för att bemöta alla dessa, men jag vill uttrycka en sak: Det är angeläget med kärlek i barnuppfostran, men jag betvivlar att kärlek skulle kunna ta sig uttryck i kroppslig aga eller annan kränkande behandling.
Herr talman! Ivan Svanström säger någonting om att jag bara har tagit upp delar av vad remissinstanserna har sagt. Det är riktigt. Jag har tagit fram sådant som remissinstanserna ställt sig kritiska till, sådant som de har ställt frågor kring och sådant som är oklart. Jag har läst rakt upp och ner vad remissinstanserna säger. Det är vad jag har gjort, och när dessa frågor kvarstår obesvarade, då måste jag yrka avslag på lagförslaget. Varken Margot Håkansson eller Ivan Svanström har ju såvitt jag kunde höra besvarat någon av dessa frågor i sina repliker.
Herr talman! Allan Åkerlind påstår att frågorna inte är besvarade. Såväl i propositionen som i betänkandet hänvisas till att den sittande utredningen om barnens rätt får pröva tillämpningen av de här bestämmelserna. Dessutom får — om det skulle komma några anmälningar i detta sammanhang, vilket jag hoppas inte skall bli fallet —en domstolspraxis så småningom utformas. Det väsentliga är emellertid de åtgärder som kommer att vidtas i hem, socialvård, skola och på annat håll.
Herr talman! Om man ställer väldigt luddiga frågor och upprepar delar av remissvar i sin motion får man kanske också luddiga svar. Det är ganska svårt att svara på Allan Åkerlinds långa inlägg. Det har emellertid ställts några konkreta frågor, t.ex. denna: Vad är ”annan kränkande behandling”? Det är mycket som är kränkande behandling och som man med åberopande av hemmets integritet kan utöva inom hemmets fyra väggar mot barn, mot dem som är försvarslösa långa tider av sitt liv. Psykisk misshandel är inte heller okänd, och den är ganska förödande för både barn och vuxna. Ett barn har små möjligheter att försvara sig om det blir instängt i ett mörkt rum, om det får gå och lägga sig utan mat eller om de vuxna låter bli att svara på tilltal. Det kan säkert upprättas en hel katalog över kränkande behandling. Det är väl emellertid inte riktigt meningen att man skall göra det i lagtexten. Jag tror att människor ganska väl vet vad som är kränkande behandling både för barn och vuxna. Därför tycker jag att det är befriande att man har skrivit in i lagtexten att man inte får aga barnen och inte får utsätta dem för annan kränkande behandling.
Herr talman! Margot Håkansson säger att jag har ställt luddiga frågor och vidarebefordrat frågor som har ställts av remissinstanserna. Är remissinstansernas frågor luddiga, frågor som har ställts av landets främsta jurister, vem kan då ställa klara frågor!

Herr talman! Huvudansvaret för barnens vård, försörjning och fostran åvilar föräldrarna. Normala föräldrar upplever barnet som en stor rikedom och glädje men också som ett stort ansvar.

Därför bör andra åtgärder också vidtas. Det är glädjande att vi här i riksdagen under barnets år ställer barnets bästa i centrum. Samhället måste i sin helhet mer känna sitt ansvar för barnen, föräldrarna och hemmen. Samhället måste bli mer barnvänligt och ge bättre stöd åt föräldrarna i deras uppgift att vårda sina barn. Här skulle det vara intressant att få säga litet mer.

Under den debatt som föregått det här lagförslaget, inte minst ute bland de många människorna, har det varit mycket intressant att höra frågor som har ställts, och många har också skickat med mig frågor hit — som jag dock inte skall framföra. Till det positiva hör att man nu har börjat en debatt för att ställa barnen i centrum och förbättra miljön för dem, och jag vill säga att jag hoppas på en fortsättning på detta. Jag hoppas också att vi skall kunna få tillbaka den dröm som ungdomar närde tidigare om att bilda hem och skaffa barn — även om vi inte kan gå tillbaka till den tiden — då detta var romantiskt och allvarligt. Trots allt vulgärt som har funnits och fortfarande finns i vårt samhälle bär ungdomarna på den drömmen.

Jag skulle kunna nämna många exempel på att man i TV-rutan har visat sådana saker som gjort inte bara föräldrarna aggressiva utan också lett till aggressivitet hos barnen. Men ännu värre än den kroppsliga aga som kan förekomma är det psykiska lidande som alkoholmissbruket förorsakar många barn. Här hoppas jag på verkliga krafttag.

Vi väntar nu på att krafttag i fortsättningen skall tas i Sveriges riksdag mot det verkligt stora lidandet för dessa barn. Jag skulle också vilja påpeka att de många skilmässorna leder till verkligt svåra psykiska lidanden för många barn i vårt samhälle. Innan jag slutar mitt anförande vill jag dessutom säga att jag är glad över att det här har påbörjats en debatt i syfte att förbättra barnens ställning i vårt samhälle. Jag önskar att det skall bli en rejäl fortsättning.

Herr talman! Det har sagts mycket i denna debatt om aga av barn, och det finns inte så mycket att tillägga eller kommentera. Men för att ingen skall sväva i okunnighet om socialdemokraternas uppfattning i lagutskottet i denna fråga vill jag framföra några synpunkter. Efter den lagändring som skedde 1966 innehåller föräldrabalken inte någon bestämmelse som berättigar föräldrar att i uppfostringssyfte utsätta sina barn för kroppslig bestraffning. Å andra sidan finns i balken inte någon bestämmelse som uttryckligen förbjuder handgripliga tillrättavisningar. Frågan gäller nu införande av ett förbud i föräldrabalken mot kroppslig bestraffning av barn. Den kommitté som har arbetat sedan 1977 med särskilt sikte på barnens rätt har också konstaterat att det i dag inte finns något uttryckligt förbud mot aga. Många tror därför att aga får förekomma vid barnuppfostran. Detta innebär risker för barnet. Genom en lagändring 1966 togs den paragraf bort som innebar ett stöd för en rätt att aga barn, som paragrafen dittills hade gett. Vad som nu är nytt är att förbud mot aga inskrivs i föräldrabalken. Detta ställer vi socialdemokrater i lagutskottet oss bakom. Vi ställer oss också bakom Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbunds remissyttrande, där man oreserverat tillstyrker förslaget att barn inte skall få utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. Man har nått allt klarare insikt om hur betydelsefull den påverkan är som barnet utsätts för under uppväxtåren och de menliga följderna för barnet av att det utsätts för våld eller annan kränkande behandling. Det räcker inte med att lagen först begränsat föräldrarnas rätt att aga sina barn, för att sedan utmönstra den ur föräldrabalken. Vad som är viktigt när det gäller förbud mot aga av barn är informationen. Skall agaförbudet få effekt måste en bred information genomföras till föräldrar på olika utbildningsnivåer. Det är särskilt angeläget att invandrargrupper inte lämnas utanför.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

Herrtalman! Vileveri en fri demokrati, och i en fri demokrati får man tycka och tänka som man vill. Det innebär att man använder ordet som argument, inte våldet —- att man talar med människorna, inte slår dem. Det är därför som jag vill att vi skall tala med våra barn, med våra medmänniskor, med alla i vår omgivning — inte slå dem. Kan vi inte övertyga våra barn med ord, så kan vi aldrig övertyga dem med slag. Varken barn, hustrur eller äkta män — det finns också hustrur som slår sina män — kan någonsin övertygas genom att vi slår dem. Vi måste prata med dem. Har vi övergivit grunden — att prata — är vi ute på mycket hal is. Jag tycker det är skrämmande för demokratin att vi sitter i Sveriges riksdag och diskuterar: Skall vi prata med våra medmänniskor eller skall vi slå dem? Barn, hustrur, vänner —alla är våra medmänniskor. Jag menar alltså att vi aldrig kan lösa problem med våld, utan att vi måste lösa dem genom att prata med våra medmänniskor. Jag tänker inte hålla något långt anförande. Jag är ny i riksdagen och jag är ny i politiken. Men jag fann helt plötsligt att jag måste säga att det är skrämmande att vi i politiken tar upp våldsargument. Skall vi slå våra medmänniskor eller skall vi prata med dem? Jag har inget yrkande, men jag vädjar till alla här i kammaren att stå fast vid att vi aldrig slår någon, utan att vi pratar med varandra.

Herr talman! I motionen 1764 har jag åter aktualiserat frågan om möjligheter till ersättning för behandlingsskador i sjukvården, vilka inträffat före den 1 juli 1975. Nämnda datum trädde patientförsäkringen i kraft, vilket innebär att ersättning utgår för skada som inträffat därefter och som är en följd av beslut eller åtgärd från sjukvårdens sida. Skador, inträffade dessförinnan, omfattas alltså inte av försäkringen, vars bestämmelser i övrigt redovisas i utskottsbetänkandet, varför jag här avstår från en motsvarande redovisning. Det inträffar naturligtvis alltid gränsfall var man än sätter gränserna. 143 Vanligtvis tvingas man acceptera detta, även om det ibland kan vara nog så svårt. I det här fallet är det emellertid omöjligt att acceptera att en gräns kategoriskt har satts mellan dem som får ersättning och dem som blir utan trots att det är fråga om exakt samma form av skador. Det är naturligtvis utomordentligt värdefullt att patientförsäkringen inrättats, och det är närmast en självklarhet att en försäkring inte kan verka retroaktivt med mindre än att speciella åtgärder vidtas. I det här fallet vore det inte obefogat att sådana åtgärder vidtogs att även tidigare inträffade skadefall kunde inordnas i systemet. Därest detta likväl inte skulle låta sig göra, måste det ju ändå vara helt möjligt att finna andra former för ersättning — i varje fall av engångskaraktär. Lagutskottet uttalar sig onekligen positivt om angelägenheten av att de drabbade patienterna kan få någon kompensation för sina skador men hamnar sedan likväl på ett avstyrkande av motionen. Utskottet hänvisar till att regeringen i ett antal fall ex gratia utgivit ersättning till patienter som skadats före den 1 januari 1975. Det rör sig om 24 fall under en åttaårsperiod, vilket sannerligen inte förefaller vara så där oerhört imponerande som utskottet tycks vilja göra det till. Utskottet motiverar sitt avslagsyrkande med att för här ifrågavarande ersättning krävs en särskild lag och att en sådan lagstiftning skulle kunna medföra svårigheter för sjukvårdshuvudmännen och därigenom påverka de redan nu hårt ansträngda resurserna för sjukoch hälsovård. Man anger alltså bristande resurser hos sjukvårdshuvudmännen som huvudskäl för avslag. I klartext innebär detta att man direkt säger till de drabbade patienterna att stat och landsting, med samhällets resurser bakom sig och på vilkas inrättningar skadorna inträffat, inte har råd att svara för de ekonomiska konsekvenserna av dessa skador — dem får de drabbade stå för själva. Det är inte särskilt underligt att dessa upplever uttalanden av den karaktären som mycket cyniska. De har utan egen förskyllan erhållit skadan eller sjukdomen. De har därigenom ofta åsamkats ett oerhört både fysiskt och psykiskt lidande. De har i många fall blivit invalidiserade och tvingats lämna sina arbeten. Det skall alltså inte räcka med detta — de skall också drabbas av de ekonomiska konsekvenserna av det som inträffat, därför att de ansvariga för sjukvården, inom vilkas hägn skadan eller sjukdomen inträffat, inte anses ha råd. För de drabbade människorna framstår detta som en orimlighet och som en orätt och orättvisa av grövsta format, i all synnerhet i beaktande av vad som gäller från den 1 januari 1975. Herr talman! Det känns — som jag angivit i motionen — onekligen stötande att kompensation för äldre behandlingsskador inte kan utgå, när det gäller skador som är likartade dem på vilka patientförsäkringen tillämpas. Bristande ekonomiska resurser hos huvudmännen anges alltså som anledning härtill. I dag förbrukas betydande ekonomiska resurser inom sjukvårdens område på ett ständigt sammanträdande på betald arbetstid med ett stort antal människor inblandade. Man skulle säkert utan ohägn kunna frigöra betydande resurser genom att något begränsa denna verksamhet, som sannerligen inte alltid är särskilt meningsfull eller tillför sjukvården något positivt. De resurserna skulle räcka en bra bit på väg, när det gäller att tillgodose drabbade patienters berättigade krav på ersättning. Det torde dessutom finnas andra vägar som man kan gå för att få loss de resurser det här kan vara fråga om. I motionen har jag — med hänvisning till reflexioner från en tingsrätt angående ett skadefall — påtalat att en möjlighet att komma till rätta med frågan om ersättning för behandlingsskador som inträffat före 1975 skulle kunna vara att inrätta ett för sjukvårdshuvudmännen centralt organ med uppgift att skönsmässigt pröva ersättningsfrågorna. Utskottet har emellertid ej funnit anledning ta fasta på detta eller över huvud taget ansett det vara befogat att hos regeringen begära förslag om lämpliga åtgärder i sammanhanget. Utskottet anser dock att starka skäl talar för att uppkommande ersättningsanspråk för behandlingsskador, som inte täcks av patientförsäkringen, skall behandlas välvilligt av regeringen. Utskottet uttalar också att det ter sig särskilt angeläget att samhället svarar för alla former av vårdkostnader när det gäller dem som drabbats av sjukhussjuka. Det är naturligtvis mycket tacknämligt att utskottet uttalar sig på detta positiva och välvilliga sätt. Enligt min mening borde emellertid dessa uttalanden ha följts upp med konkreta yrkanden. Det hade varit ett naturligt sätt för utskottet att markera att man fäster stort avseende vid att vad man så klart uttalar också skall förverkligas. Tyvärr har detta inte skett, vilket är beklagligt. Det är dock min förhoppning att regeringen likväl fäster största vikt vid vad utskottet så otvetydigt har markerat i sitt betänkande.

Herr talman! Lagutskottet har ingående prövat motionen om ersättning för äldre behandlingsskador inom sjukvården. Det är precis som herr Nyhage här har sagt: Sedan den 1 januari 1975 regleras sådan ersättning genom den särskilda patientförsäkringen vid behandlingsskador. Ersättning utgår utan att den skadelidande behöver bevisa att skadan har vållats genom fel eller försummelse. Nu vill motionären att åtgärder skall vidtas som ökar möjligheterna till ersättning för skador som inträffat före den 1 januari 1975, dvs. för mer än fyra år sedan och innan försäkringssystemet trädde i kraft. Det är naturligtvis lätt att, såsom Hans Nyhage här gör, i allmänna ordalag tala om att åtgärder bör vidtas eller att det bör vara möjligt med en skönsmässig prövning av fall som inte omfattas av försäkringen. Men eftersom försäkringen inte är en lag utan en försäkring byggd på avtal mellan i huvudsak kommuner, landsting och stat såsom sjukvårdshuvudmän, beslutar inte vi här i kammaren över försäkringen. Ersättning för behandlingsskador regleras genom skadeståndslagen. Vi kan inte ålägga sjukvårdshuvudmännen skyldigheter utöver skadeståndslagen vad gäller äldre behandlingsskador, om vi inte är beredda att stifta en särskild lag för just detta område. Vid behandlingen av motsvarande motion både 1977 och 1978 var riksdagen inte beredd till en särskild lagstiftning på detta område utan avvisade motionskravet. Lagutskottet understryker dock att det är angeläget att drabbade patienter kan få kompensation för sina skador. Det finns säkert särskilt ömmande fall — exempelvis den s.k. sjukhussjukan — eller andra känsliga ärenden, där det är rimligt att ställa krav på en välvillig prövning. Det förekommer också. I 24 olika fall har regeringen under 1971-1978 betalat ut ersättningar till personer som skadats vid behandling på sjukvårdsinrättningar, där staten har varit huvudman. Vi anser att övriga sjukvårdshuvudmän bör inta en liknande attityd. Herr talman! Ett enigt utskott har gjort denna bedömning, och jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag har inte begärt något annat än att man skall försöka finna någon form för att åstadkomma rättvisa gentemot de patienter som har drabbats av sjukhussjuka eller andra skador innan försäkringen trädde i kraft. Jag har alltså inte sagt att försäkringen skall verka retroaktivt. Jag har bara förklarat att den inte kan verka retroaktivt med mindre det i så fall vidtas alldeles speciella åtgärder. Jag inser att det är svårt att få en försäkring att verka retroaktivt. Men i någon form borde det vara möjligt att ge dessa människor en ersättning för vad som inträffat innan försäkringen trädde i kraft. Detta har jag begärt. Jag tycker att utskottet kunde ha tillmötesgått min begäran och i alla fall undersökt på vilket sätt man skulle gå fram för att om möjligt åstadkomma en ersättningsform. Så har inte skett, samtidigt som utskottet ändå har uttalat sig positivt. Har utskottet denna klart positiva inställning att det är rimligt att ersättning utgår, borde utskottet ha följt upp det med ett konkret yrkande.
Herr talman! I sitt betänkande uttalar ju utskottet en bestämd mening om nödvändigheten av en generös attityd från huvudmännens sida vid prövning av de äldre behandlingsskadorna. Jag tycker att vi då får lita på att så sker. Skälen mot en särskild lagstiftning för denna grupp av skador utöver vad skadeståndslagen ger överväger i detta fall. Det uttalande som utskottet gör i sitt betänkande kan användas i de fall där sådan här prövning sker.
Herr talman! Jag vill gärna ta fasta på det som senast sades, nämligen att det uttalande som utskottet har gjort kan leda till att dessa frågor behandlas på ett gentemot de drabbade generöst sätt.

Herr talman! I trafikutskottets betänkande nr 12 behandlas budgetpropositionens anslagstilldelning på kapitalbudgeten för nästkommande budgetår inom kommunikationsdepartementets verksamhetsområde. Totalt omfattar investeringsanslagen 2 270 milj.kr., men då är att märka att för SJ:s del finns även upptaget investeringsanslag i den trafikpolitiska proposition som : presenterades riksdagen för ett par dagar sedan och som således vid ett senare tillfälle blir föremål för riksdagens ställningstagande. Jag skall, herr talman, endast beröra ett par punkter i utskottets betänkande när det gäller kommunikationsverkens investeringsanslag. Jag vill först ta upp budgetpropositionens oklara redovisning beträffande regeringens ställningstagande till televerkets anslagsframställning.

ringsbelopp sammanhänger med att regeringen räknat med en prisutveckling med 5 96, medan televerket i sina petita utgått från de anvis”ingar som man har fått för petitaarbetet, nämligen 10 96. Vid förhandlingar med personalorganisationerna har dock regeringen utställt ett löfte om att därest kostnadsutvecklingen överstiger 5 96 skall mera pengar över budgeten tillskjutas, så att televerkets investeringsprogram kan genomföras. På grund av regeringens egendomliga behandling av televerkets investeringsprogram gör utskottet i anledning av en socialdemokratisk motion ett enhälligt uttalande om vikten av att det program som förutsatts i propositionen verkligen kommer till stånd.

Det får inte bli en reduktion av det anslagsbelopp som det gäller, och det är ytterst beklagligt att regeringen i så oklara formuleringar har angivit televerkets investeringsramar. Herr talman! En annan punkt i kapitalbudgeten som jag något vill kommentera gäller vägverkets förrådsfond. Vi har från socialdemokratiskt håll under de senaste åren krävt att denna fond skall avskaffas och att vägverkets medel för anskaffning av vägmaskiner, fordon och liknande saker inte skall detaljregleras av riksdagen via kapitalbudgeten. En myndighet som har en programbudget med en omslutning av ca fyra miljarder bör själv kunna få avgöra i vilken utsträckning vägmaskiner och fordon skall införskaffas. Erforderliga medel för detta skall anvisas på driftbudgeten. Till detta kommer att det för vägverket och vägväsendet blir billigare om vägverket kan anskaffa egna fordon än om man skall behöva hyra fordon. I år har vi inte motionerat i den här frågan, eftersom regeringen i budgetpropositionen aviserat att den av riksdagen tidigare beslutade budgetomläggningen kommer att genomföras fr.o.m. nästa budgetår. Denna budgetomläggning kommer nämligen att resultera i att vägverkets förrådsfond avskaffas och att de medel som f. n. anvisas via kapitalbudgeten för anskaffning av maskiner och annan utrustning kommer att tas via driftbudgeten. På kapitalbudgeten kommer endast att finnas en fastighetsfond. Utskottet noterar med tillfredsställelse att denna omläggning av budgeten kommer till stånd. Låt mig, herr talman, bara ge uttryck för den förhoppningen att regeringen nästa år uppfyller sitt löfte om budgetomläggning. Det är nämligen inte bara socialdemokraterna som under tidigare år har hävdat att den tingens ordning vi har nu är olämplig. Det har varit enhälliga utskottsuttalanden under flera år, men ännu har, som sagt, regeringen inte tillgodosett dessa önskemål. Vi tar ad notam vad som står i årets budgetproposition och förutsätter att den aviserade omläggningen kommer till stånd till nästa budgetproposition. Jag vill, herr talman, slutligen i korthet beröra reservationen 2, som fogats till utskottsbetänkandet av de socialdemokratiska ledamöterna. Reservationen sammanhänger med en händelse som inträffade förra sommaren i och med att televerket träffade avtal med det multinationella företaget ITT om att ett svenskt dotterföretag till ITT skulle bildas och överta annonsförsäljningen för telefonkatalogen. Det avtal som televerket träffade med ITT gäller för en period av fem år. I det bildade ITT-företagets styrelse ingår representanter för televerket. Denna händelse väckte en våldsam indignation. I de MBL-förhandlingar som föregick uppgörelsen krävde televerkets personal att därest man skulle göra någon förändring på detta område skulle förändringen innebära att man överförde annonsförsäljningen till televerket självt. Även från riksrevisionsverket uttalades stark kritik mot handläggningen av detta ärende. Dåvarande kommunikationsministern var också ytterst kritisk. Nu är saken som den är. Ett avtal har träffats, och det får accepteras. I det avtal som träffades har emellertid skrivits in en passus att efter den femårsperiod avtalet gäller skall det finnas möjlighet för televerket att självt överta verksamheten inom företaget. Vi har från socialdemokratisk sida i vår reservation sagt att den möjligheten noga bör prövas. Att ett multinationellt dotterföretag övertar annonsförsäljningen är naturligtvis i och för sig inte särskilt upphetsande. Men att man reagerat beror ju på att ITT i ett flertal länder har övertagit viktiga administrativa funktioner för olika europeiska telefonbolag. Det råder i dag stor oro bland televerkets anställda och bland anställda i svenska företag, som handhar viktiga administrativa funktioner för televerket, att man skall gå vidare på den inslagna vägen. Vi har från socialdemokratisk sida sagt att av såväl säkerhetsmässiga som integritetsmässiga skäl är detta icke lämpligt. Viktiga administrativa funktioner som har säkerhetsmässiga och integritetsmässiga aspekter bör handhas av verket självt eller av svenska företag. Det är därför inte så underligt att personalen vid de företag som i dag svarar för tryckning och framställning av telefonkatalogerna känner stor oro för att den här verksamheten skall övergå till ITT-företaget. I vår reservation har vi följt upp dessa synpunkter från vår motion 1408, där vi menar att det är viktigt av just säkerhetsmässiga och integritetsmässiga skäl att den här typen av administrativa funktioner handhas av televerket Nr 105 eller av svenska företag. Detta betyder inte att vi vill hindra affärsutbyte med Torsdagen den olika företag, men det vi vill slå vakt om är att administrativa funktioner alltid 15 mars 1979 handhas av antingen televerket självt eller svenska företag. Herr talman! Jag vill med dessa ord yrka bifall till reservationen 2 vid

; : tionsdepartemen Herr talman! Jag tänker i det här korta inlägget närmast beröra min — :ots verksamhetsreservation nr 1, och jag håller mig i argumentationen huvudsakligen till vad — område Vi fattade 1976 beslut om en ändrad organisation för postverket, och det förutsattes att den skulle leda till att de övergripande planeringsfunktionerna skulle förstärkas. Man skulle också utöka delegeringen av ansvar från central till regional och lokal nivå. Centralförvaltningens operativa roll skulle tonas ner i den nya organisationen, och den regionala förvaltningen skulle få en ny roll. Vidare förutsattes att decentraliseringen till främst lokal nivå, som organisationen skulle innebära, skulle leda till en minskning av personalen i centraladministrationen och den regionala förvaltningen med minst 15 resp. 30 96. Jag har i min motion visat att några tendenser i den riktningen ännu inte finns att spåra när det gäller den administrativa personalens fördelning inom postverket. Det var ju så att postverket ursprungligen föreslog att man skulle dela in landet liksom nu i sju regioner men att man skulle flytta regionorten Gävle till Örebro och därefter sortera om landskapen på ett ganska ingripande sätt. Efter många överväganden stannade utskottet för att beställa åtta regioner, med något mindre omsortering av postkontor under regionalförvaltningarna till följd. Nu har det emellertid blivit så att den åttonde regionen Örebro ännu inte tagits i anspråk ”av resursskäl”, som postverket skriver i sin årsberättelse. Sanningen torde snarare vara att man har drabbats av eftertankens kranka blekhet och kommit underfund med att man håller på att dra på sig en betydligt större kostym än man behöver på regionalförvaltningens område. Vid hearing inför utskottet var det uppenbart att generaldirektör Ove Rainer med förtjusning skulle se en neddragning till sju regioner igen, men av någon åtminstone för mig helt obegriplig anledning anser han tydligen att sådana omorganisationer bäst sker genom att man byter lokaliseringsorter för regionalförvaltningarna. I detta fall var man tydligen ute efter att dra in Sundsvall; förra gången var det Gävle. För egen del — och jag har haft många kontakter med tjänstemän på regionalt plan inom postverket som delar min uppfattning — anser jag att det inte finns någon som helst anledning att ha fler regionala förvaltningar än sju. Det finns heller inga bärande rationella skäl för att flytta lokaliseringarna för dessa sju regioner från de orter där de är nu. Det leder enbart till att personal 151 tvingas flytta utan att det på något sätt innebär besparingar för verket. Det är tvärtom så att man avser att inskränka omfattningen av regionernas personal, och då är det ganska orimligt att man i samband med att dra in personal också skulle tvinga stora delar att flytta bara för att man vill byta orter för deras basering. Herr talman! Av rationalitetsskäl och ekonomiska skäl yrkar jag bifall till reservationen 1, som innebär att riksdagen hos regeringen begär ett förslag till organisation för postverket, baserat på sju regioner med bibehållande av nuvarande regionförvaltningsorter, till nästkommande riksmöte.

Herr talman! I anslutning till kapitalbudgeten inom kommunikationsdepartementets område har en rad motioner avlämnats. Jag hoppas att det från motionärernas sida inte betraktas som en oartighet att jag i huvudsak begränsar mitt korta anförande till de motioner som föranlett reservationer från några av utskottets ledamöter. De övriga motionerna har fått en så positiv behandling som det varit möjligt av utskottet. Jag vill nämna några motioner. När det gäller motion nr 959 av Sven Mellqvist m.fl. om att säkerställa televerkets investeringsprogram finns det redan i propositionen en tillfredsställande skrivning. Utskottet har dessutom betonat vikten av att det investeringsprogram som förutsatts av televerket verkligen skall komma till stånd. Det innebär att den motion som herr Hugosson har redogjort för i sak inte ändrar någonting; det har blivit samma skrivning i alla fall. Det är dock ett påpekande. Men den verkan som herr Hugosson ville tillmäta den har den inte haft. Vidare har utskottet i anslutning till motion nr 1422 av Eric Rejdnell och Margot Håkansson om åtgärder för att underlätta för synskadade att använda de nya knappvalsapparaterna skrivit mycket positivt. Utskottet förutsätter alltså att televerket i samråd med intresseorganisationerna bidrar till en för de synskadade lämplig lösning. Jag vill också kommentera reservationen 1 av herr Torwald. Reservanten hänvisar till riksdagens beslut 1976, då verkets nuvarande organisationsplan beslöts, och begär nu ett nytt förslag till organisation för postverket, baserat på siu regioner. Den omständigheten att den organisation, som riksdagen beslutade om för tre år sedan ännu inte helt genomförts, ger ingen anledning att nu kräva en översyn. Avsikten med den nya organisationen var att bättre utnyttja organisationens resurser, dvs. att öka effektiviteten. I utskottsbetänkandet framhålls också att postverkets nya organisation skulle bidra till högre effektivitet, genom att bl.a. möjliggöra ökade satsningar på marknadsoch serviceområdena, teknisk utveckling, förstärkning av planeringen samt —- inte minst — en ökad delegering från central nivå och ett ökat operativt ansvar på lokal nivå. Det sistnämnda är enligt min mening speciellt viktigt i ett så marknadsstyrt företag som postverket. Enligt vad utskottet kunnat se har den organisatoriska utvecklingen inom i beslutet år 1976. Det finns alltså ingen anledning att riksdagen nu går in och Torsdagen den kräver att ett nytt organisationsförslag, baserat på sju regioner, skall läggas 15 mars 1979 fram till nästa riksmöte. Enligt vad jag själv inhämtat pågår inom postverket en särskild uppföljning av den regionala organisation som inrättades 1976. En Utgifterna på redovisning kommer att lämnas till departementet. kapitalbudgeten Jag yrkar alltså bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationen — inom kommunika 1. tionsdepartemen Utskottets socialdemokratiska ledamöter har reserverat sig beträffande tets'verksamhetsmotiveringen för utskottets förslag till avslag på Kurt Hugossons och Karlområde Reservanterna yrkar själva avslag på sin motion, och det är synnerligen klokt. Men deras motivering är märklig, för att inte säga försåtlig. Televerkets upphandling har gällt blott och bart försäljningen av annonser till telefonkatalogen. Det har aldrig varit tal om något annat. Det skulle vara intressant att få veta om reservanterna har några andra uppgifter. Att nämna sådana arbetsuppgifter som sättning, bindning och tryckning och koppla dessa till säkerhetsmässiga aspekter och integritetsaspekter är att skjuta långt över målet. Telefonkatalogen är en offentlig publikation, tillgänglig för alla. Den omfattar bl.a. svenska hushåll och företag, sorterade efter telefonnumer. Formerna för framställning av denna publikation kan, enligt min mening, inte anses vara känsliga från integritetssynpunkt. Sedan är det ju så att televerket i sin upphandling av olika tjänster skall följa upphandlingskungörelsen. Det innebär bl.a. att verket skall utnyttja de konkurrensmöjligheter som finns och behandla anbud och anbudsgivare objektivt. Det måste då vara fel att utestänga t.ex. Standard Radio, som är det svenska ITT-företaget. Det företaget har liksom andra svenska företag sina register underställda datainspektionen, där Kurt Hugosson också har särskilda förankringar. Om man skall pricka Standard Radio eller Teleannons AB, som bildats för annonsförsäljning, skall riksdagen undanta företaget från upphandlingskungörelsen, vilket skulle gälla all statlig upphandling. Därmed skulle andra statliga myndigheter och verk, som försvaret och statens järnvägar, inte få ha med företaget att göra. Kurt Hugosson hänvisade också till den kritik som riksrevisionsverket skulle ha riktat mot televerkets upphandling. Jag vill göra ett tillrättaläggande och framhålla att den kritiken mera gällde detaljer och formella saker och kom först sedan kommunikationsministern hade begärt utredningen av riksrevisionsverket.

Någon diskriminering av utländska företag får ej ske, och televerket behövde ej heller underställa regeringen ärendet för prövning. Beslutet kunde inte heller överklagas. De ”prister” som riksrevisionsverket funnit berör närmast televerkets formella handläggning av upphandlingens initialskede. Det här räcker, herr talman, för att jag skall kunna yrka avslag på reservationen 2 och bifall till utskottets hemställan. Mitt bifallsyrkande gäller också de övriga punkterna i utskottets betänkande nr 12.
Herr talman! Om man har fått klart för sig att man tagit ett beslut som leder till onödiga utgifter utan att man uppnår några rationella vinster men däremot problem för berörd personal, bör man inte tveka att snabbt justera det beslutet. Man befinner sig ännu i den ovanligt gynnsamma situationen att ett bifall till reservationen 1 inte innebär ökade utan tvärtom minskade kostnader för postverket och samtidigt en tryggare situation för berörd personal.
Herr talman! När det gäller televerkets investeringar säger utskottets talesman att den socialdemokratiska motionen var onödig och att de investeringar som televerket har begärt är säkerställda i enlighet med de skrivningar som finns i budgetpropositionen. Sanningen är den, herr talman, att personalorganisationerna har tvingats tillen förhandling, där regeringen har utlovat att televerket inte skall få någon reduktion av sina investeringar. Utskottet har — för att undanröja oklarheter i regeringens skrivning — tvingats att enhälligt utveckla de här synpunkterna på s. 9 i utskottets betänkande. Jag tror att det var utomordentligt värdefullt att den socialdemokratiska motionen 959 väcktes. Nu är det helt klart att investeringsramarna för televerket icke skall naggas i kanten. När det sedan gäller reservationen 2 för utskottets talesman en mycket egendomlig argumentering. Vi har inte vare sig i motionen eller i reservationen framfört någon kritik som innebär att det avtal som träffats med Standard Radio och ITT-företagen skulle stå i strid med upphandlingskungörelsen. Däremot gjorde förutvarande kommunikationsministern Bo Turesson uttalanden där han sade att han tyckte att det var ett olyckligt avtal televerket träffat, och att det hade varit bättre att televerket hade talat med regeringen innan man träffade detta avtal. Vad vi har fört fram motionsvägen och understryker i reservationen är att vi för framtiden vill slå vakt om de administrativa funktioner — t.ex. tryckning och bindning av telefonkataloger och liknande — som ITT har övertagit för telefonbolag i andra europeiska länder. Vi menar — och det tycker vi att vi kan göra med rätta — att den typen av administrativa funktioner av såväl säkerhetsmässiga som integritetsmässiga skäl bör ligga kvar hos televerket. Vi vill från vår sida klart understryka att den typen av administrativa funktioner skall åvila televerket eller televerket närstående företag.
Herr talman! Herr Hugossons historieskrivning — att justeringar skulle ha gjorts i propositionen efter förhandlingar med facket — är inte riktigt korrekt. Jag är sanningsvittne när jag säger att de justeringar och förtydliganden som gjordes i propositionen och som gav grund för televerket att fullfölja sitt program, gjordes innan några förhandlingar hade skett med de andra parterna. Jag är sanningsvittne i det avseendet. Jag sade närmast att motionen inte har ändrat någonting i sak. Det står jag också för. Sedan tycker herr Hugosson att den kritik är märklig som jag anfört mot socialdemokraternas reservation. Reservationen är märklig.

Vad har herr Hugosson för grund för ett påstående om att en sådan utveckling skall kunna äga rum? Ytterligare några ord, herr talman, beträffande televerkets investeringsanslag och den ängslan man upplevde över att televerket inte fullt ut fick det anslag som det hade äskat. Televerkets äskande var i storleksordningen 1,1 miljarder kronor, men föredragande statsrådet hade prutat ned det med 80 milj.kr. Herr Hugosson vill göra gällande att det, om en sådan prutning verkligen skulle genomföras, så att televerket inte skulle få tillgång även till den summan, skulle uppstå arbetslöshet för 125 personer. Jag vet att man behöver tillgripa ett alldeles särskilt räknestycke för att komma fram till det resultatet, men jag tycker inte att man nu behöver diskutera detta, eftersom det är klart uttryckt redan i propositionen, dvs. innan motionen väcktes, och därtill ytterligare bekräftas genom motionens krav och det uttalande som utskottet har gjort, att någon oro inte behöver föreligga för att televerket inte skall kunna fullfölja sitt program.
Herr talman! Några ord i korthet beträffande televerkets investeringar. Det är bra att regeringens talesman, herr Sellgren, även för kammarprotokollet redovisar vad ett enhälligt utskott har uttalat, nämligen att det icke får bli några prutningar på televerkets investeringsramar, att någon neddragning av dessa med 80 miljoner inte får äga rum och att någon personalreduktion därmed inte får ske. Det har alltså ett enhälligt utskott uttalat med anledning av den socialdemokratiska motionen. Slutligen frågar Rolf Sellgren vad jag har för anledning att misstänka att andra administrativa funktioner inom telerörelsen skulle övergå till multinationella företag. Låt mig bara hänvisa till vad som har hänt inom övriga länders telefonrörelser, där ITT har börjat med att överta annonsförsäljningen för telefonkataloger — något som i och för sig är helt ointressant i detta sammanhang — men där företaget sedan successivt har gått vidare och övertagit olika administrativa funktioner. Det är det vi inte vill vara med om i Sverige, och det är därför som vi från socialdemokratiskt håll vill göra denna markering av att så inte får ske. Det är också det som är bakgrunden till att vi anser att riksdagen skall biträda reservationen 2 vid utskottets betänkande.
Herr talman! Det har sagts i propositionen, i utskottsbetänkandet och här i kammaren i dag att televerket skall ha möjlighet att fullfölja sitt investeringsprogram. Det må väl stå klart, när det nu har fastslagits tre gånger. Vidare tycker jag att herr Hugosson och de övriga reservanterna har mycket dålig grund för att föra in misstanken om att det svenska ITT företaget skall få ytterligare uppgifter i detta sammanhang. Man har mycket litet på fötterna när man på blotta misstanken och med hänvisning till vad som har hänt i andra länder skriver sådana reservationer. Jag skall här be att få hänvisa till två likalydande brev från juli 1978, som är undertecknade av Standard Radio & Telefon AB och ställda till verkställande direktören, Elanders Boktryckeri AB, Kungsbacka, resp. till verkställande direktören, Wezäta-Melins AB, Göteborg. I breven sägs klart ut att man inte har några som helst avsikter att offerera ytterligare tjänster i detta sammanhang. Jag vill citera följande stycke ur breven: ”Sanningen är att vi inte har intresse av att handlägga tryckning och bindning av de svenska telefonkatalogerna och att vi därför inte har för avsikt att vid eventuell förfrågan från Televerket inför nästa avtalsperiod avge anbud.” Detta är väl klara verba, herr Hugosson, och visar hur ogrundad reservationen är i det här avseendet.

Herr talman! I detta betänkande från trafikutskottet behandlas bl.a. motion nr 953, som jag är ansvarig för. Jag har inte begärt ordet för att yrka bifall till motionen, för det torde vara ganska utsiktslöst när utskottet enhälligt har beslutat att avstyrka den, utan jag har begärt ordet för att bemöta och tillrättalägga en del felaktiga uppgifter i betänkandet. Det sägs bl.a. i betänkandet: ”-—-- kommer emellertid enligt motionen Ängelholm-Hälsingborgs flygplats att få svårt att hävda sig i konkurrensen gentemot Kastrup.” Detta har vi inte sagt i motionen, och det kan vem som helst kontrollera genom att läsa innantill i den. Vad vi har sagt är att Ängelholm-Helsingborgs flygplats skulle få svårt att hävda sig gentemot Sturup, om man inte kan erbjuda researrangörerna samma ekonomiska villkor som de får på Sturup. Detta har också visat sig vara en riktig bedömning, då charterresor som var inplanerade under föregående år från Ängelholms flygplats till London och Paris överflyttades till Sturup på grund av de ekonomiska fördelar som man erhåller där. Utskottet konstaterar självt att antalet charterresenärer från Ängelholms flygplats minskade under år 1978 från ca 3 300 år 1977 till ca 3 100 år 1978. Utskottet har här redovisat felaktiga siffror. Enligt Linjeflygs egen statistik — och den torde vara riktig — utgjorde det totala antalet charterresor från Ängelholm under år 1977 7 530, icke 3 300, och under år 1978 var det totala antalet charterresenärer 3 143, icke 1 100. Så säger utskottet vidare: ”Den trafikutvecklingen har enligt luftfartsverkets uppfattning inget samband med stimulansåtgärderna på Sturup.” Det är ett märkligt konstaterande. Det förhåller sig ju helt tvärtom, och detta stämmer också tidsmässigt och på andra sätt. Det är sedan man satte in subventioneringen på Sturup och uppmanade researrangörerna att flytta sina resor dit som nedgången i charterresorna från Ängelholm har minskat. Det är alltså ett helt felaktigt konstaterande som utskottet här gör. ”Enligt kommunikationsministerns mening är det framför allt andra faktorer än luftfartsverkets avgifter som är avgörande för valet av inrikesflygplats inom landet för charterflygningar”, säger utskottet vidare. Jag skulle vilja fråga: Finns det inrikesflygplatser någon annanstans än inom landet? Vilka andra faktorer än avgifterna skulle vara avgörande för valet av flygplats i det här fallet? Enligt researrangörerna själva är det de ekonomiska fördelarna som erbjuds dem om de flyttar sina charterresor till Sturup som är orsaken till att de flyttat sina charterresor dit. Och självfallet är det så. Ängelholm-Helsingborgs flygstation utbyggdes under år 1978 så att man nu förfogar över nära tredubbelt större utrymme. Där är även hänsyn tagen tillen utökad chartertrafik med bl.a. lokaler för polisoch tullmyndighet. Det är därför märkligt att man från luftfartsverkets sida samtidigt som detta sker går ut och erbjuder researrangörerna ekonomiska fördelar om de flyttar sina charterresor därifrån till Sturup. Vi motionärer anser att när man nu byggt ut denna flygplats med hänsyn även till chartertrafik och när det finns ett stort reseunderlag inom flygplatsens upptagningsområde, så borde samma ekonomiska villkor för charterresor tillämpas på båda dessa flygplatser. För det är väl ändå Kastrup som man skall konkurrera med och inte med sina egna flygplatser? Jag tror inte heller att alla de resenärer som tidigare har flugit från Ängelholms flygplats nu i stället företar sina charterresor från Sturup. I den delen av landet har man nämligen betydligt bättre förbindelser till Kastrup utanför Köpenhamn än till Sturup, och därför kommer nog en stor del av dem att hellre resa från Kastrup.
Herr talman! Ängelholms flygplats är främst avsedd för inrikesflyget, och utbyggnaden av den har främst skett för att man skulle utveckla inrikesflyget. Det finns i landet andra flygplatser som är lämpade för charterflyg. Konkurrensen från Kastrup gäller emellertid varken dem eller Ängelholms flygplats, utan den gäller främst Sturups flygfält — Sturup är i högre grad än de andra inrikesflygplatserna uppbyggd för att vara en internationell flygplats. Därför är det inte riktigt rätt att säga, som Gusti Gustavsson gjorde, att Sturups flygplats har subventionerats. Luftfartsverket har inom ramen för sina möjligheter medgivit kommersiellt motiverade rabatter på landningsoch passageraravgifter för att stimulera chartertrafik på Sturups flygplats i konkurrens med Kastrup. Det är ur den aspekten vi skall se på frågan.

Herr talman! Rolf Sellgren säger att flygplatsen har byggts ut främst med tanke på inrikestrafiken. Det är riktigt. Men den har också byggts ut med lokaler för bl.a. tullmyndigheterna, och dem behöver man inte om man inte har charterflyg. Beträffande subventionerna säger Rolf Sellgren att de inte innebär några ekonomiska fördelar. Vad är de annars? För varje charterresenär som flyger från Sturup får man en ekonomisk fördel, en rabatt. Det kan inte bestridas — jag har papper på det som Rolf Sellgren kan få se om han inte har sett det förut.

Herr talman! I sju reservationer vid socialförsäkringsutskottets betänkande nr 16 föreslår den socialdemokratiska utskottsgruppen förbättringar utöver regeringens proposition. Reservation 3 tar upp timstudiestöd och dagstudiestöd. Vår utgångspunkt är, för att citera den socialdemokratiska motionen med Sven Aspling som första namn, att det ”är viktigt att de stöd som tilldelas sökande är av sådan storleksordning att inte stora grupper av ekonomiska skäl utestängs från att utnyttja stödformerna”. Mot den bakgrunden föreslår vi att timstudiestödet höjs till 35 kr. i timmen och inkomstbidraget inom dagstudiestödet till 200 kr. per dag och att internatbidraget sätts till 200 kr. per dygn. Våra förslag på den här punkten ligger i linje med de fackliga organisationernas krav och önskemål. Regeringen föreslår en uppräkning av timstudiestödet från 25 till 30 kr. per timme, medan CSN har förordat en höjning till 35 kr. CSN:s förslag till höjning är grundat på den genomsnittliga timförtjänsten på LO-SAF området. När det gäller vuxenutbildningsavgiften tas den frågan upp i reservationerna 8 och 9. Denna avgift betalas enbart på löntagarnas medel, medan egenföretagarna inte betalar någon avgift. Socialdemokraterna i utskottet kan därför inte acceptera att företagarorganisationerna skall få medel via vuxenutbildningsavgiften för information om vuxenstudiestöd och för uppsökande verksamhet på arbetsplatser. De borgerliga partiernas uppfattning innebär att löntagarnas medel förbrukas för företagarnas ändamål. Jag vill i det här sammanhanget nämna att LO och TCO i ett brev till trepartiregeringen har tagit upp frågan om vuxenutbildningsavgiftens konstruktion. Där säger löntagarorganisationerna bl.a. ”att finansieringen av vuxenutbildningsinsatser för andra grupper än löntagare ordnas så att den inte endast drabbar löntagare”. Noteras bör att regeringen inte tagit hänsyn till CSN:s utredning om timstudiestöd till egenföretagare och införande av en särskild avgift för denna grupp. förtjäna 7 000 kr. utan att studiemedlen reduceras. Inkomsten motsvarar 55 96 av basbeloppet. CSN har förslagit en höjning av denna procentsats till 65 96, ett förslag som de fackliga representanterna i CSN:s styrelse givit hög prioritet. Vi föreslår nu en höjning av fribeloppet för egen inkomst till 60 96 av basbeloppet per kalenderhalvår för heltidsstuderande och till ett häremot svarande belopp för den som heltidsstuderar kortare tid och för deltidsstuderande. Vårt förslag får stor betydelse för deltidsstuderande och ger möjligheter till feriearbete, utan att arbetsinkomsten i så fall normalt medför reducering av studiemedlens totalbelopp. I reservation 4 föreslås att de som fått förskott på studiemedel och i god tro har förbrukat dessa till sitt uppehälle under studierna, och sedan fått avslag på sin studiemedelsansökan, skall få förskottet omvandlat till återbetalningspliktiga studiemedel. Detta förslag har administrativa fördelar och är gynnsamt för studenterna. Reservation 1 tar upp det inkomstprövade tillägget inom studiehjälpssystemet. Jag noterar att regeringens förslag till höjning av det inkomstprövade tillägget och av den övre reduktionsgränsen för tillägget överensstämmer med tidigare socialdemokratiska förslag. För att inte effekten av förbättringarna av det inkomstprövade tillägget skall reduceras betydligt, finner socialdemokraterna det nödvändigt att också höja inkomstgränsen för oreducerat tillägg från 38 000 kr. till 41 000 kr. Jag noterar att folkpartiregeringen, som i andra sammanhang gärna talar om marginaleffekter, låter dessa slå igenom just beträffande det inkomstprövade tillägget. Herr talman! Två borgerliga regeringar har nu lagt fram tre propositioner på det studiesociala området utan att moderaterna och folkpartiet lyckats infria sina vallöften. Jag tänker bl.a. på makeprövningen, maximibeloppet och höjningen av bidragsdelen. Ambitionerna tonades ned när partierna tog plats i kanslihuset.